Herr talman! Man kan ge Fritz Börjesson räv när han säger att alla problem inte kan skyllas på den borgerliga regeringens politik. Det är precis vad jag också försökt säga. Nej, det förhåller sig så att det finns vissa allmänna ekonomiska förhållanden som har att göra med det ekonomiska systemet och hela tiden verkar i bakgrunden som den mest drivande faktorn — inte den enda men den tyngsta faktorn i situationen. Det har Fritz Börjesson också själv påpekat; han talar om den internationella lågkonjunkturen. arbetslösheten i utlandet osv.. och det är ju riktigt. Men då förvånar det mig att man inte drar några slutsatser av det. Varför är man så rädd att sätta den ekonomiska organisationen av samhället under debatt? Det är ju ändå detta det handlar om — att det måste vara något grundläggande fel i denna ekonomiska organisation, att den har överlevt sig själv. att den inte kan klara problemen. Så är det ju i hela den kapitalistiska världen. Man kan säga vad man vill om planekonomierna. Det är möjligt att den typ av planekonomi som finns i dag skulle kunna göras annorlunda och bättre, att den har svåra brister. Det är dock ett faktiskt förhållande att planekonomierna snabbt fyller igen den kiyfta som rått mellan den kapitalistiska och den socialistiska världen. Utvecklingen går snabbare i olika hänseenden, produktionen växer snabbare i planeckonomierna. Det finns ingen arbetslöshet i planekonomierna, medan det i den kapitalistiska världen går mellan 15 miljoner och 20 miljoner människor arbetslösa. Det finns inga konjunkturvariationer I planekonomierna som man besväras av. men konjunkturvariationerna styr på ett oproportionerligt och orimligt sätt situationen för de många människorna i den kapitalistiska världen. Kvinnornas ekonomiska frigörelse är hunnen mycket längre i planecko nomicerna på grund av att man där genom sin snabba utveckling har behov av den kvinnliga arbetsinsatsen. USA t.ex. har en av de lägsta proportionerna kvinnlig yrkesverksamhet, och även Sverige, som har relativt hög kvinnlig yrkesverksamhet, ligger efter jämfört med planekonomierna. Barnomsorgen är långt mera utbyggd i planekonomierna. En viktig del av det sociala systemet är långt mera utbyggd i afla planekonomier än vad den är i något kapitalistiskt land. Det visar möjligheterna att genom annorlunda sociala prioriteringar, som inte bygger på profilhänsyn, komma fram och utnyttja den fördelen. Man kan naturligtvis säga att det finns många kapitalistiska länder där Jlevnadsstandarden alltjämt är högre än i planekonomierna. Det är naturligtvis riktigt, men det beror i stor utsträckning på att dessa gamla kapitalistiska nationer är gamla industriländer, medan däremot planekonomierna är relativt sett nya industriländer. Man kan fråga sig vad för sorts standard man skall ha och eftersträva. I USA finns det flera bilar än i något annat land. men det finns också 30 miljoner människor som inte får tillräckligt med mat. Sjukvården är uselt organiserad. Barnomsorgen skall vi inte tala om. Om man mäter standard på ett socialt sätt får man faktiskt en annan bild. som talar till planekonomins fördel.

Herr talman! Jo, det finns all anledning att just i det nuvarande läget börja diskutera det ekonomiska systemets egenskaper och brister, detta oavsett om man är anhängare av en mer eller mindre konsekvent planekonomi. Uppenbart är att något i grunden är fel med den nuvarande ekonomiska organisationen i samhället. eftersom den ända sedan 1960-talet har lewt till att vi fått en sterk ökning av de arbetslösas och de undersysselsattas antal. Vi har fått fler och fler dehidssyvsselsatta. Den totala sysselsättningen mätt i antal effektiva heltidsarbeten har stått stilla. Den ökade under den första deten av efterkrigstiden fram till ungefär 1965, då den började stagnera, och har sedan gått ner. Efter regeringsskiftet har nedgången varit kraftig. Det behöver inte bara bero på regeringen, jag påstår "inte det. men det är ett faktiskt förhållande. Här finns alltså ett grundläggande fel någonstans, som vi också kan se återspeglat i en rad andra länder med samma ekonomiska system. Detta måste vi göra någonting åt, och det är den diskussionen jag har försökt föra. Nu är tiden mogen för att tänka i andra termer, inte nödvändigtvis att man skall ställa frågan skarpt om planekonomi kontra marknadsekonomi. men i varje fall att man måste börja diskutera strukturreformer som på ett annat sätt än vad marknadssystemet kan tar itu med strukturförskjutningar av en typ som kan skapa ökande sysselsättning i stället för denna ständiga minskning. denna ständigt ökande utslagning. Att förorda strukturreformer som syftar till att införa planekonomiska moment ien ekonomi betyder ju inte att man accepterar politiska avarter eller begränsningar i de politiska friheterna. Dessa förekommer i en rad fall i planekonomierna, men de beror i och för sig inte på att de finns i planekonomier utan de har sina speciella politiska orsaker. På samma sätt har det förhållandet att vi har vissa demokratiska fri och rättigheter i Sverige inte alt göra mec att Sverige är ett kapitalistiskt land. utan det har att göra med att de arbetande människorna i strid med kapitalägarna och under deras motstånd har tillkämpat sig sådana fri och rättigheter. Om vi således tar bort den här frågan ur diskussionen, och om vi alla är överens om att det skall finnas full politisk frihet, fulla demokratiska fri och rättigheter — organisationsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, fria och hemliga " val — då kan vi diskutera vilken typ av ekonomisk organisation vi skall ha för att kunna komma till rätta med detta mycket allvarliga sysselsättningsproblem som på sikt hotar att skapa ökande arbetslöshet och minskande effektiv sysselsättning. Någonting måste göras åt detta, och vi har därför ställt frågan: Kräver inte tidsläget att man nu diskuterar strukturreformer som ingriper i och ändrar själva systemets grundläggande funktioner?

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 22 har som bakgrund regeringens proposition nr 99 om statligt kulturstöd m.m. jämte därtill knutna motioner. Jag kan konstatera att det är ett i huvudsak enigt utskott som står bakom föreliggande betänkande. De socialdemokratiska ledamöterna har dock på en punkt anfört reservation. och det gäller frågan om massmarknadsutgivning av barn och ungdomsböcker. Vår reservation utgår från den socialdemokratiska motionen 1977/78:1803. Jag skall be att få utveckla vissa synpunkter på den frågan. Men dessförinnan skall jag tillåta mig att anföra några ord om en fråga som varit föremål för principiell ocnighet och, vågar jag säga, förorsakade våldsamma debatter i kammaren när riksdagen den 23 maj 19735 — alltså för ganska precis tre år sedan — första gången tog ställning till frågan om statligt litteraturstöd.

”Utgivningsstödet föreslås även fortsättningsvis vara selektivt med stöd efter prövning till den enskilda titeln.” Det var just frågan om huruvida stödet skulle vara selektivt eller utgå efter mer automatiskt verkande regler som föranledde oenighet. Särskilt aktiva i den debatten var folkpartiets företrädare, som med. vågar jag säga, stor emfas pläderade för generellt stöd och därvid med bjärta färger målade upp de stora risker som de ansåg vara förknippade med ctt selektivt stöd. Den senare, selektiva, formen stöddes av socialdemokraterna och kommunisterna i utskott och kammare. "Vad man i realiteten har att välja mellan är å ena sidan en stödform som förutsätter en bedömning, titel för titel, av en snävt sammansatt nämnd eller jury, å andra sidan ett stöd som utgår 'efter automatiskt verkande regler inom på förhand angivna ramar”. LCitteraturutredningen har visat att det finns möjligheter att etablera en statlig stödinsats för ny svensk skönlitteratur som arbetar efter sådana automatiskt verkande regler.

Han anförde en hel del synpunkter, och det är några meningar där som jag tycker är särskilt intressanta, varför jag skall be att få citera dem: ”Med selektivt stöd finns alltid risken, särskilt i mera kritiska lägen, att det oppositionella diskrimineras, att det politiskt eller estetiskt avvikande bekämpas, att det blir en anpassning till den centrala nämndens värderingar. Jag är på det klara med, att vi redan har selektiva stödformer på flera områden och att vi får ännu fler efter dagens beslut. När dett.ex. gäller filmen är det svårt att finna atuomatiskt verkande regler; likaså när det handlar om nytryck av klassiker i vår litteratur. Men det viktiga är att på. de områden där man kan finna sådana automatiskt verkande regler skall man använda sin upptäckt. Klyftan här i debatten går mellan dem som principieHt föredrar ett generellt stöd, där sådant är möjligt, och dem som principiellt avvisar ett generellt stöd, där sådant är möjligt. Här handlar det om en rörelseinriktning för kulturpolitiken.” —- Där slutar jag att citera Per Ahlmark. Riksdagens beslut blev att en sclektiv prövning skulle tillämpas vid Hitteraturstödets utgivande. Denna prövning har skötts av kulturrådet och varit föremål för överväganden av den senare tillsatta litteraturstödsutredningen. I propositionen 99, som alltså nu är aktuell i utskottsbetänkandet. säger ansvariga statsrådet Jan-Erik Wikström bl.a. — vilket jag tycker det har silt intresse att citera i sammanhanget — så här: ”Utgivningsstödet är i sin nuvarande utformning selektivt. För varje titel sker en prövning om stöd bör utgå. Från principiell synpunkt kan skäl anföras för ett system som är mer automatiskt verkande så att stöd utgår om vissa fastställda kriterier uppfylls utan att en prövning sker av den enskilda titeln. Litteraturstödsutredningen anser emellertid att fördelningen av utgivningsstödet även fortsättningsvis bör bygga på ett ställningstagande till den enskilda titeln. men samtidigt föreslår utredaren i syfte aut förenkla handläggningen och för aut minska inslaget av individuell prövning att förändringar görs som innebir att stödet blir mer automatiskt. Ett system med en författarlista föreslås.

Kulturministern kanske tar tillfället i aktatti stället här i kammaren anföra vissa principiella synpunkter. Jag skulle sätta värde på det och jag tror alt också andra skulle göra det. För egen del noterar jag givetvis alt de borgerligas inställning till den selektiva stödformen är positiv men finner det som sagt, mot bakgrund av vad jag här har citerat, anmärkningsvärt att man inte på något sätt klarare motiverar sin ändrade principiella syn. Nog om detta. 76:35. Då framhöll utskottet att det var synnerligen angeläget att en kvalificerad massmarknadsutgivning av sådan litteratur kom till stånd, och utskottet lörutsatte alt regeringen skulle återkomma till riksdagen med ett förslag — men förslaget låter tyvärr alltjämt vänta på sig. Jag tycker att man med rätta kan tala om de obotfärdigas törhinder i det här sammanhanget. Från socialdemokratisk sida har vi med hänsyn till, som vi upplever det. frågans stora vikt sökt driva på regeringen. Till förra årets riksdag hade vi ett konkret förslag som avvisades av den borgerliga majoriteten i utskottet. Man gjorde det med hänvisning till att litteraturstödsutredningen, alltså den som jag tidigare åberopat, skulle komma med förstag i frågan. Den utredningen är numera slutförd och har till viss del legat till grund för ställningstagandena i propositionen 99. Men något förslag om massmarknadsutgivning av barnoch ungdomsböcker innehöll inte propositionen. Det föranledde socialdemokraterna att ånyo väcka en motion i frågan, 1977/78:1803. I den motionen anför vi bl.a. följande: ”En rad frågor behöver enligt propositionen studeras innan en massmarknadsutgivning av barn och ungdomsböcker kan komma till stånd. Förra året hänvisade föredraganden till den av honom initierade utredningen. Ett år senare hänvisas till den särskilda barnkulturgruppen inom utbildningsdepartementet. Gruppen kommer enligt propositionen inom kort att lägga fram en rapport som bl.a. kommer att innehålla förslag i denna fråga, varför utbildningsministern inte finner anledning att ta initiativ till något nytt utredningsarbete på området. Hur snabbt ett sådant förslag kan realiseras är dock osäkert. Vi är inte beredda att acceptera denna passiva hållning från regeringens sida. Vi anser att en massmarknadsutgivning av prisbilliga barn och ungdomsböcker tillhör en av de viktigaste hittills olösta kulturpolitiska frågorna, varför omedelbara åtgärder utöver regeringens förslag är nödvändiga.” Detta anförs alltså i vår motion. Vi anvisar också konkreta framgångsvägar. Det var alltså inte fråga om några platoniska uttalanden i det här fallet, utan vi har klart anvisat de vägar som vi är övertygade om skulle kunna göra att insatser på ett mycket bestämt sätt kom till snabbt utförande. Vi har i motionen pekat på Litteraturfrämjandet som en möjlig väg. Dess massmarknadsutgivning av vuxenlitteratur har ju sedan några år tillbaka visat sig mycket framgångsrik, och enligt våra uppgifter har Främjandet långt framskridna planer på massmarknadsutgivning av barn och ungdomsböcker. Den kan komma till stånd ganska snabbt. De här planerna borde enligt vår mening kunna ligga till grund för en satsning på prisbillig barn och ungdomslitt2ratur, om staten skjuter till erforderliga medel. En förutsättning för att denna utgivning skall komma till stånd på det sätt som här skisserats är att den sker : samarbete med företrädare för förskolan och för olika barn och ungdomsorganisationer. Det är också Litteraturfrämjandet enligt de uppgifter vi har berett att ställa upp på. Litteraturfrämjandet är som bekant starkt förankrat i de stora svenska folkrörelserra och har. som jag redan sagt, dokumenterat sin förmåga att sprida god vuxenlitteratur genom sin massmarknadsutgivning. Jag tycker då alt det är förvånande att de borgerliga inte är beredda att satsa de 2 milj.kr. som vi föreslår i vår motion för denna viktiga och tyvärr alltjämt mycket försummade del av det kulturpolitiska fältet. Jag kan inte frigöra mig från att förklaringen kan ligga i att den, på senare tid dokumenterade oviljan mot ökad satsning på våra folkrörelser också fått komma till uttryck på det här området. Att som kulturutskottet gör krypa bakom den sedan länge aviserade rapporten från utbildningsdepartementets barnkulturgrupp tycker vi inte är särskilt hedrande. Det är just ett bevis på den obotfärdiges förhinder. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag vill först konstatera att regeringens förslag om utbyggnaden av litteraturstödet på många punkter överensstämmer med de förslag som vänsterpartiet kommunisterna år efter år lagt fram här i kammaren. Mycket av vad som skall fattas beslut om här i dag ser vi alltså som positivt. Samtidigt är propositionens förslag på flera punkter otillräckliga, och i ett avgörande avseende saknas helt några konkreta förslag. Det gäller just frågan om massmarknadsutgivning av böcker för barn och ungdom. Också i andra avseenden drabbar de njugga anslagsbeloppen just barn och ungdomslitteräturen. Frågan om massmarknadsutgivning av böcker för barn och ungdom har —- som redan framhållits — vid ett flertal tillfällen debatterats här i kammaren. Samtliga partier har ställt sig positiva till en sådan utgivning. Den oenighet som har funnits har inte gällt att det skall komma till stånd en sådan utgivning utan formerna för den. Nu finns ett konkret förslag från barnkulturgruppen, ett förslag som i stort sett överensstämmer med det krav vi för fram i vår motion och som är knutet till Litteraturfrämjandet och anknyter till dess utgivning av En bok för alla. Därför tycker vi att det är beklämmande att läsa kulturutskottets yttrande över vår motion. Där påstår man dels att frågan ännu inte prövats inom utbildningsdepartementet, dels att det inte finns tillräckligt med pengar för att kunna finansiera en sådan utgivning. Vänsterpartiet kommunisterna betraktar detta som en av de viktigaste kulturpolitiska frågor som riksdagen har att ta ställning till. I dag präglas bokutbudet för barn och ungdom av dålig kiosklitteratur fylld med klichéer och fördomar. Bilderböckerna för de mindre barnen är i regel masstillverkade utomlands för att kunna saluföras i en rad länder, och alla nationella kulturella särdrag är bortrensade. Frågan om en massmarknadsutgivning har stötts och blötts tillräckligt länge. Nu finns det konkreta förslag utarbetade. Jag kan inte se annat än att utskottets avvisande av vår motion är ett svepskäl. Man är från den borgerliga regeringens sida — alla vackra ord till trots — inte beredd att verkligen satsa på barnen. än Ypk anser att målsättningen med en massmarknadsutgivning av böcker för barn och ungdom måste vara att den skall utgöra ett alternativ till den skräpkultur som i dag präglar utbudet. Den måste gå barnens ärenden — inte förlagens. Sist men inte minst viktigt är att den måste ses som cen del i ett Kästfriämjande arbete. Man måste nå ut till nya läsovana grupper. Det som gör ett statligt engagemang nödvändigt är just distributionssättet. Litteraturfrämjandet har genom sin förankring i de stora folkrörelserna haft möjlighet ant nå ut till nya grupper — på arbetsplatser, genom studieförbunden.

Herr talman! Eftersom utbildningsminisern alldeles strax kommer att ta deli debatten skall jag i stort sett inskränka mig till att på utskottsmajoritetens vägnar kommentera den reservation som avgivits av utskottets socialdemokratiska ledamöter och den vpk-motion som Eva Hjelmström nyss yrkade bifall till. Jag vill dock allra först fästa uppmärksamheten på en sak som jag tror att det är klokt att ta i beaktande då vi diskuterar dessa frågor, nämligen att det statliga litteraturstödet är någonting relativt nytt och att vi fortfarande prövar olika modeller av stödet för att komma fram till en så ändamålsenlig anordning som möjligt. Vissa arrangemang har fortfarande formen av försöksverksamhet. Budgetåret 1977/78 är faktiskt bara det tredje året då statligt litteraturstöd utgår. När riksdagen våren 1973 tog ställning till utformningen av litteraturstödet framhölls uttryckligen att den litteraturstödjande verksamheten måste få prägel av försöksverksamhet. Effekten av införda stödformer skulle studeras noggrant. Behovet av ytterligare stöd skulle uppmirksammas, och förbättringar av stödsystemen skulle övervägas. Sedan dess har inte bara kulturrådet följsamt bevakat denna kultursektor, utan dessutom har en särskild sakkunnig på regeringens uppdrag sett över stödordningen och kommit med förslag till kompletteringar och vissa förändringar. Jag skall inte närmare gå in på utredningsförslagen utan endast slå fast att den reformmetodik som man tillämpat inom utbildningsdepartementet är den riktiga, dvs. att man är öppen för behovet av kontinuerliga förändringar och kompletteringar och att man flexibelt anpassar litteraturstödet efter de nya behov som ständigt uppkommer. Årets litteraturproposition är ctt utmärkt exempel på det. Vi kan också konstatera att kulturutskottet nu står i stort sett enigt. Det är endast på en enda punkt som det råder delade meningar, nämligen i fråga om massmarknadsutgivningar av god barn och ungdomslitteratur. Utskottet har tidigare markerat sitt intresse för den saken. Den har liksom regeringen inte ansett sig ha underlag för konkreta insatser. Från socialdemokratisk sida har man två år i rad fört fram krav på omedelbara insatser. Förra året knöt man an till ett förslag från Kooperativa Förbundet, som i skrivelse till utbildningsdepartementet hade föreslagit att en barnboksklubb med KF som huvudman skulle startas. Man hade ansökt om ett statligt bidrag på 2 milj.kr. per år under tre år. Utskottet fann då inte frågan tillräckligt utredd och avstyrkte därför motionen. Riksdagen gick också på utskottets förslag. Kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter kommer i år med en ny motion om barn och ungdomslitteraturen. Den här gången knyter man an till planer om en utgivning i Litteraturfrämjandets regi. Man har alltså nu övergett tanken på en bokklubb, som man förra året talade så varmt för. Detta förslag har I. ö. också utsatts för skarp kritik i betänkandet Statligt litteraturstöd. Från majoritetens sida har vi sagt att vi får ge oss till tåls litet tilll så att frågan blir ordentligt utredd. Situationen är ju den att de planer på en massmarknadsutgivning av barn och ungdomslitteratur, som uppenbarligen finns inom Litteraturfrämjandet, inte presenterats och än mindre remissbehandlats eller i annan ordning beretts inom utbildningsdepartementet. Till ” saken hör också att barnkulturgruppens länge väntade rapport nu strax kommer att offentliggöras. Mot bakgrund av detta finns det inte nu anledning att ta ställning i den här konkreta frågan. Det vore orimligt att inte avvakta tills frågan blir heh utredd. Vi har pekat på Litteraturfrämjandet som en möjlig form, sade Hans Alsén. Ja, det är ull att vara blygsam. I motionen begärs att riksdagen skall bemyndiga regeringen att ingå avtal med Litteraturfrämjandet om stöd till utgivning av barn och ungdomslitteratur i enlighet med de riktlinjer som anges I motionen. Det är också vad reservationen går ut på. Det är gott och väl att man från oppositionens sida hyser stort förtroende för regeringen och utbildningsministern, men jag tycker nog att också vi i kulturutskottet behöver få ett ord med i laget. Vi väntar alltså på ett förslag. Jag yrkar därför bifall till kulturutskottets förslag på samtliga punkter. Eva Hjelmström började sitt anförande med att säga att hon i stort sett var nöjd med regeringens litteraturstödspolitik, och det låter ju gott och väl. Den fråga som hon uppehöll sig mest vid, massmarknadsutgivning av barn och ungdomsböcker, har jag redan kommenterat. Men jag vill gärna säga att de uppslag om samverkan mellan radio och TV som hon nämnde och som det talas om i motionen, tycker jag är värda att ta på allvar. Däremot kan jag inte finna att hennes beskyllningar mot regeringen och utbildningsministern för bristande intresse kan tas på allvar. Det är alldeles uppenbart att de har ett verkligt stort intresse av att göra bra ifrån sig på detta område. Beträffande stödet till facklitteratur kan konstateras att det är ett nytt anslag och att det finns anledning att vara försiktig till en början. I den här frågan liksom i så många andra måste vi naturligtvis se till kostnaderna. Det kan konstateras att utgivningsstödet har höjts mycket kraftigt, från 9 till 13 milj.kr. vilket blir nästan 15 ",. Herr talman! Jag ber än en gång att få yrka bifall till utskottets hemstätlan på samtliga punkter.

Herr talman! Utskottets företrädare Gunnar Richardson säger att det alltjämt är fråga om en försöksverksamhet på litteraturstödsområdet, och det är väl riktigt. Han säger också att det under försöksperioden gäller att finna former för att anpassa det fortsatta stödet efter de nya behov som kan tänkas uppstå, och även det är väl riktigt. Men det märkliga är att varken Gunnar Richardson, hans borgerliga kolleger eller berört statsråd vill vara med om att tillgodose sedan länge kända behov. Det är ju vad det rör sig om när vi talar om massmarknadsutgivning av barn och ungdomslitteratur. Där är det inte fråga om att göra anpassningar till eventuellt nya behov, utan där gäller det verkligen att tillgodose tidigare och sedan länge kända behov. Det underlåter man genom att krypa bakom den ena utredningen efter den andra. Det är sanningen i sammanhanget. Förra året var det litteraturstödsutredningen som det var lämpligt att krypa bakom. I det här läget är det barnkulturgruppen i departementet. När vi nu framlägger ett konkret förslag och pekar på Litteraturfrämjandet och gör det framför allt mot bakgrund av att vi ju kan hänvisa — jag påpekade detta i mitt förra anförande — till Främjandetis väl dokumenterade insatser på vuxenlitteraturens område, då tycker vi att vi verkligen har bra på fötterna. Gunnar Richardson säger att han tvekar inför alt känna förtroende för regeringen på denna punkt, och även vi hyser i viss mån samma tveksamhet. Men vi känner framför allt förtroende för Litteraturfrämjandet, som regeringen skulle stuta avtal med. Den konstellationen tror vi skulle kunna åstadkomma någonting bra på detta område. Vidare framhåller Gunnar Richardson att utskottet skall ha ett ord med i laget. Ja, nog kunde utskottet om dess majoritet verkligen hade velat ha fått inte bara ett utan många ord med 1 det här laget. Utskottet har haft många möjligheter härtill men har konsekvent underlåtit att ta vara på tillfällena. Det tycker vi är beklagligt. Det gäller grupper av människor i samhället, vilka verkligen skulle behöva nås av ett utbud på litteraturområdet, ett utbud som är kvalitativt av acceptabel karaktär men som också är överkomligt i pris för de många. Därigenom skulle man kunna nå fram till nva läsargrupper. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill vara med om detta. EVA HJELMSTRÖM kort genmiälc: Herr talman! Gunnar Richardson hävdade att jag hade sagt att jag var positiv till regeringens proposition. Jag konstaterade att några av de förslag till förbättringar som vi tidigare under årens lopp fört fram nu har tillgodoses, vilket naturligtvis är bra. Men jag konstaterade också att alldeles för litet pengar hade anslagits för att förslagen verkligen skulle kunna få full effekt. Jag påpekade särskilt starkt att vårt sedan länge framförda krav på massmarknadsutgivning för barn och ungdom i eu mycket avgörande avseende inte hade tillgodosetts. Hade man redan för flera år sedan tagit fasta på detta krav, hade det funnits en sådan utgivning i dag. Det är naturligtvis trevligt att konstatera att socialdemokraterna nu äntligen slutit upp bakom vpk-kravet. Det är bara synd att det inte skedde tidigare. Denna fråga är utredd och det finns konkreta förslag från Litteraturfräm Jandet och barnkulturgruppen. Det enda som saknas är en vilja hos regeringen att verkligen satsa på detta oerhört angelägna kulturpolitiska område. Barnen är i dag utsatta för en flod av skräpkultur. Det gäller att motverka den kommersialismen och i stället försöka få ut. som jag tidigare betonade, kvalitetslitteratur till läsovana barn och ungdomar.

Herr talman! Till Arne Alsén vill jag säga att man måste skilja på två saker: att konstatera ett behov och att finna en bra lösning för att komma till rätta med problemet. Vi har alla konstaterat att det finns ett behov av utgivning av god barn och ungdomslitteratur. men vi har ännu inte kommit fram till den bästa lösningen. Vi kunde förra året notera med vilken emfas som man från socialdemokratiskt håll talade för sin barnboksklubb. Jag skulle vilja delge kammaren vad den av regeringen tillkallade utredaren säger om tanken på en barnboksklubb. Han konstaterar till att börja med att det är svårt att finna lösningar. Bland de problem som har förelagts litteraturstödsutredningen är detta ett av de mest svårlösta, säger han. Han noterar senare vilken effekt en barnboksklubb skulle ha fått. Det kan vara en tankeställare för Arne Alsén och övriga som .tror alt de sitter inne med den definitiva lösningen. ”Det är emellertid min uppfattning”. säger utredaren, ”att en bokklubbsverksamhet som är särskilt avsedd för burn och ungdom skulle ha en både negativ och diskriminerande effekt. Oavsett att bokklubbar på grund av sin generella lönsamhet inte torde vara i behov av statligt stöd talar starka sociala skäl emot att barnbokklubbar subventioneras. Ty naturligtvis är det uppenbart att man med en konstruktion som den av KF föreslagna har mycket små möjligheter att nå en annan kundkrets än de föräldrar som redan är medvetwna om sina barns behov av goda böcker. - Det kan vidare framhållas att denna sorts bokklubbsböcker inte på normala villkor skulle finnas tillgängliga på de försäljningsställen barn besöker. Böckerna skulle heller inte kunna köpas en och en, och självfallet skulle kontantinsatsen göra det omöjligt för barnen att själva besluta om inköp. - Just de barn och yngre människor, som det är angeläget att nå fram till med ett alternativt litteraturutbud kommer med all sannolikhet att förbli utanför den nya bokklubbsvärlden. - För de många andra. för dem som på verbala grunder blir socialt handikappade, har en bokklubbsverksamhet ägnad barn och ungdomslitteratur generellt sett ingen positiv betydelse. Snarare torde den genom de ekonomiska krav en sådan försäljningsform ställer komma att skärpa skiktningen mellan de mera och de mindre gynnade.” Det finns, menar jag. verkligen skäl att ta sig en funderare på vad som är den bästa lösningen. Eva IHljelmström säger att det är för litet pengar. Ja visst, det är alltid för litet pengar. Det är att plocka billiga poäng att kräva mer pengar. Hon säger vidare att frågan om utgivning av barn och ungdomslitteratur är utredd. Jag har inte sett något utredningsbetänkande. Frågan är i varje fall inte remissbehandlad, och det tycker jag verkligen att den här viktiga frågan är värd.
Herr talman! Jag har ingen anledning att polemisera mot Eva Hjelmström i den här frågan, eftersom vi i huvudsak är överens. Men när hon säger att socialdemokraterna tidigare inte har tagit upp dessa problem och drivit frågorna talar hon. vill jag påstå, mot bättre vetande. Vi har inte slutit upp bakom vpk-kravet, utan vi har haft klart utformade krav för egen del. Om de sedan i principiella avseenden sammanfaller med vpk:s så är det inget att klaga över. I varje fall ser vi ingen anledning till det. Gunnar Richardson. som är så kreativ att han hittar på nya förnamn, har tydligen inte alls förmått inse att frågan om en barnboksklubb inte är aktuell. Vi har inte att behandla den motionen i dag, utan den fanns förra året, och då agerade inte Gunnar Richardson särskilt mycket i det här avseendet. Dessutom — och det är kanske det anmärkningsvärda - fann litteraturutredaren inte skäl att ens ta kontakt med KF för att diskutera frågan. Vi har från socialdemokratiskt håll inte velat driva frågan om cen barnboksklubb vidare, eftersom den på olika håll har varit kontroversiell. Det finns ju principiella invändningar mot bokklubbsformen, och med hänsyn till att vi betraktar frägan om barnboksutgivningen som så viktig har vi i stället valt linjen via Litteraturfrämjandet, som ju har — jag upprepar det, för tredje gängen tror jag — cn beprövad verksamhet på massmarknadsutgivningsområdet. Det är alltså inte fråga om någon skrift i det blå här, utan det finns en dokumenterad verksamhet som skulle kunna utvecklas till att också omfatta utgivning av barn och ungdomslitteratur. Vi reservanter tycker att det är höggradigt märkligt att varken departementet eller utskottsmajoriteten har velat ta upp den här frågan och finna formerna i en avtalsuppgörelse mellan regeringens företrädare och Litteraturfrämjandet. Jag tvingas tyvärr upprepa min undran från första anförandet om det inte är så alt man från borgerligt håll mer och mer börjar fjärma sig från tanken att i olika sammanhang, framför allt på det kulturpolitiska fältet, benytta sig av folkrörelserna. Mycket talar för att det är på det sättet, tyvärr.
Herr talman! Jag tycker det är anmärkningsvärt att kulturutskottets talesman Gunnar Richardson reducerar väsentliga kulturpolitiska krav till billiga poär:ger. Om detta är den borgerliga regeringens kulturpolitik, så är det djupt oroande. Jag konstaterar bara, Hans Alsén, att förra året hade ni ett krav på bokklubb. Vi förde fram i stort sett det krav som vi tör fram i dag och som alltså ni nu instämmer i. Jag tycker det är posiuvt att vi är i stort sett överens om det här. Men jag vill fråga Gunnar Richardson: Hur många år till tänker regeringen utreda frågan om massmarknadsutgivning för barn och ungdom”? Hur länge till skall vi behöva vänta på att få kvalitetslitteratur på det här området?
Herr talman! Hans Alsén har rätt i att det finns risker med att vara alltför kreativ. Risken att man hittar på nya förnamn är kanske inte så allvarlig. Risken att man skulle lyckas övertyga riksdagen om att utan ordentlig utredning starta en bokklubbsverksamhet för barn bedömer jag som betydligt allvarligare.

Herr talman! I går fick jag i min hand ett exemplar av Karl XII:s bibel i nytryck. Visserligen kom denna bok ursprungligen inte ut i någon massupplaga — det lär ha varit 4 000 exemplar i det första trycket — men dess betydelse är långt större än de stora upplagornas masskonsumerade litteratur i våra dagar. Det är kanske den bok som genom historien har betytt mest för svenska folkets bokliga bildning. Visst är det viktigt och nödvändigt att stödja utgivninger: av ny litteratur, men det är lika angeläget att se till att de böcker som är en del av vårt levande kulturarv bevaras och görs tillgängliga för nya generationer. Bokens plats i vårt kulturliv är självklar. Boken som förmedlare av kunskaper och idéer, av erfarenheter och upplevelser är unik. Nya medier har vuxit fram. Men boken har behållit sin centrala plats och kommer alltid att göra det. Att ge litteraturen goda utvecklingsbetingelser är därför ett väsentligt kulturpolitiskt mål. Den största och bredaste kulturpolitiska satsningen i vårt samhälle gäller också litteraturen. Jag tänker då bl.a. på kommunernas insatser för folkbiblioteken och stödet till litteraturcirklar. Det vi i dag har att behandla här i kammaren utgör alltså endast en del av en rad olika insatser för boken och bokläsningen i samhället. Det statliga litteraturstödet avser närmast att stödja produktionen och distributionen av god litteratur och att främja mångfald och variation i utbudet. De nya riktlinjerna för litteraturstödet innebär att de mest uppenbara bristerna i det nuvarande systemet försvinner. Stödformerna blir mera enhetliga, de avgränsningsproblem som hittills har funnits försvinner i allt väsentligt. Stödformerna blir också smidigare och kan anpassas till behoven i olika typer av utgivning, t.ex. illustrerade böcker och storstilsutgivning för synskadade. Stödet fördelas jämnare mellan litteraturkategorierna och det bör bli högre för den enskilda titeln. Enligt de beräkningar som statens kulturråd har presenterat kommer stödet att bli av en sådan storleksordning alt priserna på stödda böcker kommer att kunna vara oförändrade nästa år. Det förändrade litteraturstödet innehåller flera viktiga nyheter. Facklitteraturen får ett ordentligt stöd. Ett förhandsstöd införs för särskilt kostsam utgivning. Det är viktigt inte minst när det gäller att stimulera den inhemska produktionen av kvalitetsserier. | Sammantaget innebär förslagen en avsevärd utbyggnad av insatserna på bokområdet. Utgivningsstödet ökar med mer än hela det belopp som anslogs när litteraturstödet infördes för tre år sedan. Det stöd till bokhandeln som finns fr. 0. m. innevarande budgetår förbättras. Branschens eget organ får hjälp att bygga ut den egna utlåningen. De förslag som regeringen nu får riksdagens godkännande av skall ses som en del i en fortsatt förbättring av instserna på litteraturområdet. De statliga insatserna bör grundas på ordentliga studier av förhållandena inom bokbranschens olika delar. SPK genomför f. n. en undersökning av förlagsbranschen och resultatet kan väntas föreligga under hösten. Undersökningen bör ge underlag för överväganden om de fortsatta insatserna. Vikten av att kontinuerligt följa vad som sker på bokområdet markeras av att särskilda medel har reserverats för fortsatta branschstudier. Hans Alsén tog i sit inlägg upp den debatt som ägde rum i kammaren 1975 och den motsättning som rådde mellan dem som hävdade principen om ett generellt stöd och dem som förfäktade principen om ett selektivt stöd. Det vore mycket att säga om detta. Några korta synpunkter: Det vore självfallet önskvärt med en modell som bygger på generella eller automatiskt verkande principer här som när det gäller presstödet. Problemet är att kunna konstruera en sådan modell, och jag vet bättre än de flesta hur vanskligt det faktiskt är. Den viktigaste synpunkten är att man lättare kan acceptera ett selektivt och generöst litreraturstöd än ett selektivt och snålt stöd. Det som väsentligen har hänt mellan 1975 och 1978 är den kraftiga utbyggnaden av litteraturstödet, som gör att risken för att man skall diskriminera titlar av ett eller annat slag som vore värda stöd har avsevärt reducerats. Jag är naturligtvis lika glad som Hans Alsén att det är uppslutning i dag kring inte bara ett selektivt litteraturstöd utan också eu generöst sådant. Med de erfarenheter vi nu har, har vi kunnat föreslå förändringar av litteraturstödet. På samma sätt får de fortsatta åtgärderna på bokområdet bero av hur de stödformer verkar som nu tillämpas på försök. Erfarenheterna av det statliga kreditstödet till bokhandeln får bilda underlag för beslut om hur ett statligt stöd bör se ut i framtiden. När det gäller bokhandelr. vill jag understryka att bokbranschen har ett stort eget ansvar för att vi har en god spridning av kvalificerade böcker runt om i landet. Här måste vi bl.a. följa den fortsatta utvecklingen av bokklubbarna. Erfarenheterna av det presentationsstöd som nu införs kommer att ligga till grund för bur vi skall stimulera den svenska litteraturens kontakter med andra språkområden. Även effekterna av det utgivningsstöd som nu införs måste följas noga. Bl.a. bör man uppmärksamma vilken effekt priskravet har både på den utgivning som får stöd och på den som inte kommer i fråga för stöd. Kulturrådet utvärderar nu försöket med läsfrämjande verksamhet inom barn och ungdomsorganistioner. Resultatet bör kunna ligga till grund för överväganden om i vilka former staten bör engagera sig för alt stödja och utveckla olika slag av läsfrämjande verksamheter. Bibliotekens roll för att stimulera fler till läsning får inte glömmas. Den måste kontinuerligt diskuteras.

Barnkulturgruppens rapport kommer inom kort att offentliggöras. Barnkulturfrågorna tilldrar sig nu ett allt större intresse. Det är glädjande. Barn har lika väl som vuxna behov av ett rikhaltigt kulturutbud, och barnens kulturbehov är i dag långt ifrån tillgodosedda. Med resultatet av barnkulturgruppens arbete som grund kan vi starta en översyn av Aela kulturlivet med utgångspunkt i vad det erbjuder barnen. Ett av de viktiga områdena blir då naturligtvis litteraturen. I barnkulturgruppens rapport behandlas bl.a. frågan om en massmarknadsutgivning av böcker för barn och ungdom. Förslagen om en sådan utgivning har varit många. De problem som är förknippade med att finna genomförbara lösningar återstår ännu att lösa. Jag vill dock understryka att en utgivning av billiga och bra barn och ungdomsböcker är angelägen. Reaktionerna på barnkulturgruppens synpunkter kommer att bilda underlag för regeringens ställningstagande i höst till hur en sådan utgivning bör stimuleras. De senaste årens insatser på litteraturområdet har bl.a. präglats av en strävan att förbättra olika handikappgruppers möjligheter att komma i kontakt med litteratur. Stödet till framställning av talböcker har byggts ut kraftigt. Utgivningen av böcker med storstil får en värdefull stimulans genom den utformning utgivningsstödet nu föreslås få. Stödet till utgivning av lättlästa böcker mer än fördubblades innevarande budgetår. och för nästa budgetår föreslås en fortsatt utbyggnad. Formerna för hur utgivningen skall organiseras i fortsättningen är dock inte klara. Denna fråga kommer att studeras vidare under hösten. Statens kulturråd undersöker f.n. i vilka former staten kan stödja utgivningen av Strindbergs samlade verk och räknar med att presentera ett förslag till hösten. Under förutsättning att finansieringen av utgivningen kan lösas bör utgivningen kunna komma i gång till våren 1979. ”Röda rummet” skulle då kunna komma ut i ny upplaga lagom till sitt hundraårsjubileum. Till sist. herr talman: Det är glädjande att — trots meningsskiljaktigheter på en eller annan punkt — utskottet är så enigt om de väsentliga delarna av det viktiga litteraturstödet.
Herr talman! Det är ju som utbildningsministern säger, att enigheten är betydande och gäller de i olika avseenden väsentliga avsnitten i propositionen. Men naturligtvis hade det varit önskvärt från oppositionens sida att på flera punkter kunna gå längre än i propositionen. Självfallet har dock resursbegränsningarna här fått tas till intäkt för att vi för dagen inte kan gå längre. Jag är tacksam för att utbildningsministern fann anledning att i varje fall beröra den fråga jag tog upp inledningsvis om generellt stöd kontra selektivt. Men jag tycker att utbildningsministern litet väl hastigt svävade förbi denna principiellt viktiga frågeställning. Om jag förstod rätt så var hans svar att en generell form hade varit att föredra men att det var så pass svårt att konstruera en sådan att man fick avstå från det. Då är det ju ganska märkligt att man 1975 från folkpartiets och borgerlighetens sida så intensivt kämpade för just det generellt utformade stödet, det som alltså nu, tre år därefter, enligt utbildningsministern är omöjligt att konstruera tillfredsställande. Det måste väl ha varit ännu mindre tillfredsställande konstruerat för tre år sedan, föreställer jag mig.

Den frågan tycker jag är angelägen att få svar på.
Herr talman! Utbildningsministern påpekade att enigheten är stor och det må vara riktigt, men när det gäller dels massmarknadsutgivningen, dels hur pass mycket man är beredd att satsa på litteraturstödet kan nog sägas att enigheten inte är lika stor. Från vpk:s sida har vi föreslagit betydligt ökade resurser för — som jag tidigare pekade på —-just barn och ungdomslitteraturen. Som också utbildningsministern framhöll är deras behov långt ifrån tillgodosedda. Just beträffande massmarknadsutgivningen tyckte jag att det tät litet oroväckande när utbildningsministern sade att vi nu skall se över hela kulturlivet för barnen. Vi skall gå igenom frågan grundligt. Då kan man vänta sig all det kommer att dröja ett bra tag innan någonting händer just vad gäller en massmarknadsutgivning av bra böcker. Jag vill upprepa min fråga och anknyter den också till Hans Alséns senast ställda fråga: När kan vi vänta oss ett förslag om massmarknadsutgivning för barn och ungdom? Sedan en kort kommentar till vad utbildningsministern i övrigt tog upp. Bokhandelns möjligheter att nu hålla ett brett sortiment av kvalitetslitteratur minskar för varje vecka. Där har Sveriges författarförbund presenterat et förslag om bokhandelsstöd. Det bör redan nu kunna diskuteras om detta inte borde kunna ligga som underlag för ett beslut. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern om han har några konkreta förslag också på den punkten.
Herr talman! Hans Alsén uppfattade riktigt den ena hälften av vad jag sade om diskussionen om generellt och selektivt. Den andra hälften var ju att det är en väsentlig skillnad på ett selektivt stöd som omfattar — som litteraturstödet nu kommer att göra — sammanlagt mellan 900 och 1 000 titlar. På den punkten tror jag att Hans Alsén ger mig rätt; det är en väsentlig skillnad. Frågan om huruvida det kommer eu förslag om massmarknadsutgivning nästa år är inte så helt lätt att besvara. Om jag visste att det fanns en fullt färdig modell, som vore accepterad av t.ex. förlag, författare och bokhandel, skulle jag svara ja utan att blinka. Problemet är att man från socialdemokraterna i år har övergivit fjolårets modell. Den andra modellen som Litteraturfrämjandet uppges stå för känner jag inte till. Jag har inte seu något som helst papper på detta. Vi är självfallet intresserade av att veta om Litteraturträmjandet har en färdig modell, och då tycker jag att det är naturligt att den får remissbehandlas samtidigt som barnkulturgruppens rapport remissbehandlas. Det räcker inte i varje fall för mig att lägga fram ett förslag där det heter att det är bra om vi får en massmarknadsutgivning. Min uppgift är att tala om hur den skall se ut, men ingen har hittills lyckats få gensvar från alla parter. Då är det viktigt att detta år utnyttjas för en konstruktiv debatt om denna fråga. Jag är den förste att välkomna konkreta förslag om hur en sådan utgivning skall se ut. utan att den försvårar för de kvalitetsmedvetna förlag, som i dag satsar på den kvalitativt högtstående svenska barnboken.
Herr talman! När det gäller frågan om generellt kontra selektivt stöd tvingas jag konstatera att jag hörde rätt; det generellt utformade stödet var så svårt alt konstruera att man fick lov att överge det. Det hade ju varit intressant om man för tre år sedan, när folkpartiet verkligen gick till storms mot det selektiva stödet, hade varit ärlig nog att säga att det egna, generellt utformade stödet var viterst bräckligt. Så gjorde man emellertid inte. Men i dag är man från utbildningsministerns och folkpartiets sida förfärligt ängslig för att över huvud taget ge sig in på en aktiv försöksverksamhet i fråga om massmarknadsutgivning av barn och ungdomslitteratur. Jag tycker att detta är räddhågat. Om man tolkar utbildningsministern rätt kan detta innebära att vi aldrig kommer att få ett förslag om massmarknadsutgivning på det här området, för självfallet kan ingen försöksverksamhet — vi är väl överens om att det här måste bli fråga om en sadan - i inledningen vara sådan att man kan garantera att dess 100 procentiga genomförande till alla delar slår väl ut. Det är omöjligt. Det finns en räddhåga i det här resonemanget som inte bådar särskilt gott. Det hade väl ändå varit ganska snyggt, när vi nu för tredje året i rad här i kammaren diskuterar frågan om massmarknadsutgivning för barn och ungdom. om statsrådet hade kunnat deklarera att vi nu skall se till att vi får en form som gör det möjligt att inleda en försöksverksamhet på detta vitala område. Då hade det åtminstone känts någorlunda tillfredsställande. Nu känns det rent bedrövligt. tör det är något av de obotfärdigas förhinder över det borgerliga agerandet ; detta avseende.
Herr talman! Nej, så ligger det inte till. Jag har sagt att jag ställer det kravet på mig själv att jag skall veta vad ett förslag innebär. Hans Alsén arbetade i fjol för cen modell som han nu har övergivit. I år talar han för en modell som han inte på nägot sätt kan konkretisera. Jag säger bara: Hjälp oss att få eu underlag! Vi har nämligen hittills inte i departementet kunnat konstruera en sådan modell som vi efterlyser. Det är väl svnd att undanhålla mänskligheten detta konkreta förslag som Hans Alsén nu har -— det är det vi ber att få. Om vi tycker att det uppfyller kraven skall vi återkomma med ett förslag. I sak är vi överens, mc2n det är inte så lätt som Hans Alsén föreställer sig att förverkliga förslaget. Men jag lyssnar gärna till hur det konkret skulle kunna utformas.

Herr talrnan! I motionen 1804 av Kerstin Göthberg och mig har vi motionerat om fortsatt stöd till läsfrämjande aktiviteter inom organisationslivet. Den utbyggnad av stödet till barn och ungdomslitteratur som föreslås i propositionen är välkommen. Men för att stödet också skall få den avsedda effekten är det angeläget att se till att de böcker det är fråga om också kommer att läsas. Den debatt som pågår om fritiden och fritidsvanornas kommersialisering är därför mycket värdefull. Framför allt är den debatt som pågår inom organisationerna väldigt glädjande. Men också det arbete som statens ungdomsråd nu delvis har avslutat med en debatiskrift om dessa frågor är bra, därför att den ger ökad information om de problem som hör samman med fritiden och fritidspolitikens kommersialisering. Det bör också ti:läggas att frågorna om kommersialisering är under uppsikt i den referensgrupp för folkrörelserna under kommunministern som arbetar. Jag tycker ändå att det verkar som om den nuvarande regeringen bättre än tidigare regeringar engagerar sig i den problematik som hör hemma kring kommersialiseringsfrågorna inom en rad områden, och det är glädjande. Utskottet säger nu när det gäller den motion som jag åberopade. att det är viktigt alt man snarast löser frågan om hur de framtida insatserna i lässtimulerende syfte skall utformas. Man skjuter dock detta framför sig genom att säga att man skall avvakta kulturrådets verksamhet. Jag anser till skillnad från utskottet att denna fråga är viktig och brådskar, och det är naturligt och viktigt att man utnyttjar den resurs som folkrörelserna utgör. Speciellt inom studieförbund, barn och ungdomsorganisationer bör denna verksamhet kunna ytterligare utvecklas. Jag beklagar alltså, herr talman, det något njugga svar som utskottet ger på den fråga vi tyckte var så viktig och som vi framförde i motionen. Jag har dock inget annat yrkande än utskottets förslag.

Jag kunde genom frågeinstitutet ha ställt en fråga till utbildningsministern, men för att spara tid åt kammaren gör jag mitt inlägg i anslutning till behandlingen av det föreliggande betänkandet. Utbildningsministern och jag har tidigare haft möjligheter att utbyta tankar om hur man skall skapa mångfald på tidnings och tidskriftsområdet. Det har skett mot bakgrund av en koncentrationsprocess på det området, som har let vill en omfattande tidningsdöd. Vi har varit ense om att det är en statlig uppgift att verka för en struktur på massmedieområdet som ger många röster. Från samma demokratiska utgångspunkt vill jag här ta upp ett fall av tystade röster på förlagsområdet. Jag syftar på att Förlagstjänst Handelsbolag, Gamleby, har tvingats lämna in en konkursansökan. Det var ett förlag för billighetsutgivning av kvalitetsböcker.

"I likhet med föregående yttranden, såväl till industriverket som till departementet, vill kulturrådet understryka den kulturpolitiskt betydelsefulla verksamhet som bedrivs av Förlagstjänst. Rådet ser denna verksamhet såsom ett komplement till den med statliga medel bedrivna försöksverksamheten med massmarknadsutgivning. På goda grunder finns det anledning att se företagets imponerande utgivningslista som en för samhället ytterst förmånlig försöksverksamhet för spridning av god litteratur i massmarknadsutförande. Förlagstjänsts uttalade lågprislinje och det för företaget speciella distributionssystemet utgör sammantaget en konsekvent genomförd försöksmodell att finna hittills oprövade distributionsvägar för den billiga boken.

Jag anser mig inte ha möjligheter att själv göra bedömningen, men jag vill ändå understryka att kulturrådet, som är en statlig instans, hade uttalat sig så positivt i detta fall. Jag vore därför tacksam om utbildningsministern kunde ge ett svar på min fräga.
Herr talman! Utan att jag går in på någon längre redogörelse för de principer som ligger till grund för kreditstödet kan jag väl säga, att statens kulturråd prövar ansökningar från kulturpolitiska och att industriverket prövar dem från ekonomiska och finansiella utgångspunkter. Industriverket avstyrkte den nyss berörda ansökningen. Av de ansökningar som har avslagits har sådant ställningstagande skett i vissa fall på grundval av avstvrkan från kulturrådet, i vissa fall av kreditvärdighetsskäl på grundval av utlåtande från industriverket. Det senare var fallet beträffande den här aktuella ansökningen.
Herr talman!

Herr talman! Olle Svensson torde säkerligen vara medveten om att jag inte i detalj kan redovisa underlaget för regeringens ställningstagande. Men det är självfallet att vi också måste ta hänsyn till den ekonomiska utredning som industriverket gör. Det är ju till sist skattebetalarnas pengar som det rör sig om också i det här fallet. Jag kan försäkra att det inte är fråga om något avsteg från kulturpolitiska principer utan om en trohet mot det beslut som riksdagen har fattat cm att man också skall ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. a) att från och med nästkommande budgetår ökade satsningar skedde på idrottsverksamheten, så att den klart uttalade målsättningen ”idrott åt alla” kunde uvpfvyllas inom de närmaste åren,

Catarina Rönnung, Lena Öhrsvik och jag har reserverat oss mot detta och föreslår i stället att riksdagen skall besluta avslå propositionen. Vi reservanter finner inga skäl för Sverige att ansöka om att få stå som värdland för dessa spel. Däremot finner vi en rad skäl som talar mot förslaget. I en situation då man med hänvisning till det svåra statsfinansiella läget avslår förslag om en rad verkligt angelägna insatser ter det sig närmast utmanande att vilja satsa minst 76 milj.kr. på ett jippo som olympiska spel. Vi har bara under detta riksmöte vecka efter vecka tvingats dra åt svångremmen när det gällt en rad angelägna satsningar. För att inte bli alltför mångordig skall jag inskränka mig till att peka på vad det nu aktuella utskottet, kulturutskottet, tvingas till. Det som ligger närmast när det gäller det aktuella ärendet är ju att påminna kammarens ledamöter om att stödet till idrotten i år för första gången på länge dragits ner. Man fick där inte ens kompensation för kostnadsstegringarna. Lokalradion, som är i ett ytterst brydsamt ekonomiskt läge, kunde inte få de 15 milj.kr. som egentligen alla partier var överens om att den behövde. Vidare drog man bort de 25 milj.kr. som skulle ha ägnats den fortsatta utbyggnaden av SIA-skolan. Låt mig vidare hänvisa till debatten häromdagen rörande just stödet till ungdomsorganisationerna. Talesmannen för utskousmajoriteten återkom då i sina inlägg gång på gång till hur nödvändigt det är att vi i dagens budgetläge endast satsar på de mest nödvändiga tingen och helt går in för att stärka landets ekonomi. Jag måste, herr talman, få fråga: Tillhör olympiska spet de mest angelägna tingen att satsa pengar på i dag? Jag vill också starkt ifrågasätta om de lämnade kostnadskalkylerna håller. Det skulle inte förvåna. om dessa drvgt 76 miljoner får räknas upp rejält. I det här sammanhanget är det också ofrånkomligt att fråga sig vad dessa spel har för uppgift att fylla. Det har sagts att de verkar internationellt förbrödrande, men på mig verkar det som om de skulle ha en direkt motsatt verkan, dvs. att de uppammar chauvinismen i verkligt hög grad, och det talas i liknande sammanhang t.o.m. om ”hatmatcher”. Alt dessa olympiader alltmer kommersialiserats med åren kan väl heller ingen förneka. Det handlar mer och mer om pengar och mindre och mindre om idrottslig lek. De har också kommit att spela en politisk roll. som väl inte i något sammanhang kan sägas ha varit syftet med dem från början. Till detta kommer de stora säkerhetsrisker som numera förknippas med sammandragningar av detta slag. Det har också sagts mig att förslaget tillkommit på cu något egendomligt sätt. Naturligast hade förstås varit om Riksidrotusförbundet varit den organisation som fungeral som initiativtagare och pådrivare för Sverige som värdland, men förberedelserna hade tydligen hunnit långt i departementet innan förbundet ens var inkopplat. Detta visar, tycker jag, att angolägenhetsgraden inte är så särskilt stor. Det är väl också en utbredd uppfattning att den olympiska kommittén lever i en värld för sig, tämligen fjärran från den -: levande idrotten. Det finns alltså en rad anledningar att ifrågasätta hela detta mastodontformade arrangemang. Att Sverige i det läget skulle lägga in ansökan om att få vara värdland måste skarpt ifrågasättas. De erfarenheter man gjort i andra länder under de senaste åren avskräcker. Det gäller inte bara de terroristaktioner som drabbat främst Västtyskland. Det gäller ockå de katastrofala ekonomiska bakslag som drabbat spelens värdländer. Är verkligen en från idrottslig synpunkt så diskutabel tillställning som en olympiad värd detta? Från idrottslig synpunkt diskutabel. herr talman, men också ur andra aspekter diskutabel: som jag förut påpekat uppammar den chauvinism, den har blivit helt kommersialiserad, den driver unga människor till en gräns, där inte bara fysiska utan också psykiska skador blivit allt allvarligare. Sådan idrott är inte längre bra från frisk vårdssynpunkt, så som ju idrotten från början är tänkt — den verkar åt rakt motsatt håll. Idrotten blir inte helter längre den hobby, den fritidsstimulans som den skall vara. Den blir det allt överskuggande livsinnehållet för ett stort antal människor. Jag skall inte mera gå in på detta, men det skulle kunna utvecklas till en djup och allvarlig diskussion. I dag gäller det endast om Sverige i sitt ekonomiskt brvdsamma läge skall begära att få stå som värdland för nästa vinterolympiad. Vi reservanter anser inte det.

Herr talman! De olympiska spelen runt om i världen drar allt större kostnader för värdländerna. Förslaget om att arrangera vinterspelen 1984: Sverige kommer att dra med sig stora direkta och indirekta kostnader för skattebetalarna. detta trots att spelen enligt planerna skall förläggas till fyra orter. Man kan ifrågasätta värdet av olympiska spel i deras nuvarande form. Det ifrågasätts också inom idrottsrörelsen. framför allt inom den del som inte befinner sig på elitnivå. Olympiska spel ingår ju som en del i elitidrotten och skall därmed, sägs det. ha en stimulerande verkan på breddidrotten och på tysisk fostran. Med den inriktning som elitidrotten nu har, framför allt inom många publikfriande grenar med stora kommersiella intressen. kan man verkligen ifrågasätta elitidrottens värde som stimulans och föredöme för ungdom och idrottsutövare. Denna o:ympiad kommer att bidra till det fortsatta elitidrottstänkandet. Vi kommer 1984 att få se ”isbjörnar” spela ishockey, vi kommer att få se skidåkare som efter det att de har kommit i mål inte kan uppträda offentligt utan att ha sina skidor i jämnhöjd med huvudet. De är alltså dessa stressade elitidrotusmän och reklampelare som skall vara föredömen för ungdom och idrottsutövare, som skall främja breddidrott. Det är detta som vi skall bidraga till med de olympiska spelen 1984. Jag har i och för sig inget emot idrottstävlingar av stort format — under vissa förutsättningar. De förutsättningarna är att man har en breddidrou, att det finns möjligheter för denna breddidrou att verka, att det ges anslag till den idrousverksamheten samt att man har anläggningar med möjligheter att bedriva den. Anslagen är ju i dag helt oullräckliga. Därför menar vi att om riksdagen inte klart uttalar att man i fortsättningen verkligen skall satsa på breddidrotten så har en elitidrottstävling som olympiska spelen ingen funktion ait fylla. Den måste alltså förbindas med kraftiga satsningar på idrottsverksamheten, främst på möjligheten till en breddidrott som har tyngdpunklen på kvinno och handikappidrott. Ett idrottsevenemang i storleksordningen olympiska spel skall alltså sättas in i ett större sammanhang. För några veckor sedan diskuterade vi anslagen till idrottsverksamheten. De blev prutade — naturligtvis. Det var krisläge i den svenska ekonomin, och det ser ut att så förbli. Det fanns alltså inga pengar. Utskottet kan inte heller nu säga att det i fortsättningen skall bli någon verklig satsning på breddidroten, på anläggningar. på möjligheter för kvinnoidrott och handikappidrott. Det finns inte någon sådan uttalad mening. Dessutom kommer vinterspel i Sverige att drabba de berörda kommunerna indirekt med avsevärda kostnader. Erfarenheterna från tidigare liknande arrangemang förskräcker. Skattebetalarna har i efterhand fått betala betydande belopp. Garantier bör därför lämnas att hela nationen får stå för kostnaderna i samband med olympiska spel. Men här hänvisar man till det avtal som skall tecknas mellan staten och kommunerna. Det avtalet är i gängse ordning en principöverenskommelse och en beräkning av vad som kommer att erfordras. Men det kan klart sägas redan nu att de berörda kommunerna kommer att drabbas av kostnader utöver dem som anges i principöverenskommelsen. Det kommer att bli följdkostnader av den arten att skattebetalarna får ta på sig dem. Vi har i motionen 1890 krävt att om vi skall ha vinterspel skall två saker vara utsagda, nämligen att vi skall få en ökad satsning på idrotten framöver och att kommunerna skall hållas ekonomiskt skadeslösa i den här affären. Utskottet vill inte biträda de förslagen — tyvärr, för cn satsning på olympiska spel borde gå hand i hand med en satsning på breddidrotten så att den kunde få en funktion i vårt samhälle. Man borde verkligen ge de medel som behövs härför.

Herr talman! År 1924 fick vintertävlingar status som olympiska spel. Sverige har deltagit i samtliga vinterspel sedan dess, alltid med stora framgångar. Genom åren har man diskuterat Sveriges möjligheter att stå som värd för ett vinter-OS. Senast 1968 gjordes en utredning, som dock inte ledde till något positivt resultat. Har olympiska spel som tävling överlevt sig själva? Den frågan har ställts allt oftare efter de senaste olympiska arrangemangen. Detta gäller naturligtvis i högre grad sommarspelen, men även vinterspelens vara eller inte vara har salts i fråga. Med den utveckling som skett mot allt större, mer påkostade satsningar på arenor, olympiabyar och kringarrangemang ter sig möjligheterna för mindre nationer att stå som värdar för olympiska spel minimala. Detta är, som jag ser det, en olycklig utveckling, helt stridande mot de intentioner som fanns när fransmannen de Coubertin redan 1892 tog initiativ tull olympiska spel i modern tid. Mot denna bakgrund ter sig den svenska ansökan om att få anordna olympiska vinterspel 1984 som ett värdefullt initiativ att skapa en ”annorlunda” vintertävling. Jag skulle gärna vilja ge en eloge till den utredning som arbetat med det här projektet. Förutsättningarna för Sverige att arrangera olympiska vinterspel är väl underbyggda. Den möjlighet som genom Internationella olympiska kommitténs ändrade regler har öppnat sig att anordna eu decentraliserat vinterspel har utredningen väl tillvaratagit. De kommuner som förklarat sig villiga att stå som arrangörer har också god erfarenhet av internationella tävlingar. Göteborg t.ex. har anordnat EM och VM på skridsko samt VM i konståkning. Falun har redan visat kapacnet för VM-tävlingar 1954 och 1974. World Cup i Åre 1977 blev både publik och tävlingsmässigt stor succé. Slutligen har vi Hammarstrand, som redan har en Detta innebär också att endast kompletteringar av nu befintliga arenor behöver göras. Den svenska olympiamodellen innebär således att tävlingarna läggs där vi redan har lämpliga arenor, vana funktionärer. erfarenhet av internatiorella tävlingar och sist men inte minst där det finns eu stort intresse för dessa vinteridrotter. Med anledning av propositionen har väckts endast två motioner. Detta tyder på. tycker jag, att ett svenskt värdskap för vinterspelen är väl förankrat hos aktiva och idrottsintresserade, med några få undantag. Till kulturutskottets betänkande har fogats en reservation från utskottets kvinnliga socialdemokrater. Den andas en negativ inställning till olympiska spel över huvud taget och därmed i förlängningen också ull tävlingsidrot. Eller är det så att vi kan ha olympiska spel bara vi inte själva här i Sverige behöver stå som arrangörer”? I så fall är det en märklig inställning. Efter alla är av deltagande kan det väl ändå vara dags att ”bjuda igen”. Farhågorna att satsningen på olympiska spel skulle inkräkta på idrottsanslagen är enligt min mening ogrundade. Både i propositionen och i kulturutskottets betänkande betonas att åtagandet för OS ine får inverka menligt på utvecklingen av det statliga idrotsstödet under kommande år. I vpk:s motion. som Lars-Ove Hagberg yrkade bifall till, är man inte helt negativ till Sveriges värdskap för olympiska spel. Man ställer dock vissa villkor för alt kunna bifalla propositionen. Dessa har enligt vpk inte uppfyllts. Vpk tar där upp de årliga anslagen till idrotten och vill ha garanti för att målsättningen ”idrott åt alla” kan uppfyllas inom de närmaste åren. Jag har redan berört detta och vill upprepa att det både i propositionen och i utskottsbetänkandet betonas att detta inte får inverka menligt på idrottsstödet kommande år. Det andra villkoret är att kommunerna skall hållas ckonomiskt skadeslösa vid genomförandet av olympiska vinterspel. Det tycker jag är något märkligt. Till proposizionen är fogad en bilaga. nämligen avtalet mellan staten och de berörda kommunerna. Det har också undertecknats av representanter för de kommuner det här gäller samt för Kommunförbundet. Herr talman! I nästa vecka skall internationella olympiska kommittén ta ställning til Sveriges ansökan om olympiska vinterspelen 1984. Min förhoppning är att kommittén skall se positivt på den annorlunda modell av vinterspel sam Sverige presenterar och som också innebär en förnyelse av spelen och även öppnar möjligheter för små nationer. Det kan också innebära att de olympiska traditionerna kan föras vidare i en för idrotten positiv riktning, där idrottsliga insatser sätts i förgrunden och den kommersiella trenden bryts.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva konstatera att Kerstin Göthberg inte alls hörde på vad jag sade. Jag sade mycket tydligt ifrån att de olympiska spelen är starkt diskutabla inte endast därför att Sverige skulle vara värdland. I övrigt har jag bara den kommentaren till utskottets talesmans inlägg att det enda som blir annorlunda är en detalj, nämligen att spelen sker på tre ställen i stället för ett. Alla mina invändningar kvarstår.

Herr talman! När utskottet skall försvara sig andas det en traditionell aningslöshet inför vad som förestår. Utskottet tror att bara därför att spelen decentraliseras så slipper man dess avigsidor. Så är det ju inte alls. Det är fortfarande samma mönster. Vi skall ha klart för oss att det inte är tävlingsidrotten som sådan det gäller. utan de former i vilka tävlingsidrotten utövas och de villkor på vilka det sker. Tyvärr är de kommersiella intressena så starka att de i dag dominerar all elitidrott. OS är ett inslag i den bilden. Skall då de folkvalda, som för bara för några veckor sedan inte kunde uppfylla Riksidrousförbundets anslagsbegäran, nu besluta att garantera pengar för ett olympiskt spel? Jag tycker att det är en dubbelbottnad attityd, som inte kan vara värdig de folkvalda, om man ser till idrottens berydelse för hela det svenska folket och inte bara tar hänsyn till elitidrotten. Nu säger man också att vi måste bjuda igen, eftersom vi varit med på så många idrottstävlingar i andra länder. Men vore det inte dags att bjuda dem som har små möjligheter i vårt land att utöva idrott och motion, nämligen framför allt kvinnor och handikappade, på möjligheten att utöva sin idrott och att motionera, så att vi någon gång kan nå fram till målsättningen om idrott åt alla. Utskottet säger att de olympiska spelen inte på något sätt skall inverka på anslagen till idrotten. I år har emellerud det ekonomiska läget gjort att riksdagen har prutat på anslagen. Med förundran ser man också på argumenteringen om kommunernas ställning. Man säger att representanter för kommuner har undertecknat ett avtal. Men jag vill påpeka att det i kommunerna finns andra som inte är med på de villkor som avtalen innehåller. Detta är personer som har erfarenhet av sådana tävlingar som utskottets representant här talat om. De drar med sig följdinvesteringar, som drabbar skattebetalarna. I Falu kommun, som haft skid-VM. kämpar medborgarna för livet för att få ett elljusspår. Det finns emellertid inte pengar till det. Kommunens representanter har ti. 0. m. måst gå ut till invånarna och fråga om de vill hjälpa till frivilligt för att få detta elljusspår. Sådan är situationen när vi nu diskuterar olympiska spel och breddidrott. Herr talman! Jag yrkar ännu en gång bifall till motionen. Olvmpiska vinterspel i Sverige är 100
Herr talman! Först vill jag säga till Tyra Johansson att vi har tänkt anordna de olympiska vinterspelen på fyra olika platser. Personligen beklagar jag alt det är tre kvinnor som står bakom den här reservationen. Det är inte så kinge sedan vi i denna kammare diskuterade damidrotten och dess möjligheter att hävda sig. Kvinnoidrotten har fått stå tillbaka för de mansdominerade idrotterna, inte minst vad gäller massmediabevakningen. Det här är ett tillfälle för damidrotten att hävda sig, att skapa intresse och publicitet kring den. I vissa av de idrottsgrenar som ingår i vinterolympiaden har vi nämligen duktiga flickor. Både Tyra Johansson och Lars-Ove Hagberg har talat om motsatsförhållandet mellan bredd och elitidrou. För ca en månad sedan sade Lars-Ove Hagberg här i kammaren att elitidrott skall befrämja och stimulera till idrott, tävlingslekar och motion för de breda folklagren. Jag tycker inte att det finns några motsättningar mellan breddidrott och elitidrott. Det finns också många exempel på hur värdefull elitidrotten är när det har gällt att ge impulser och stimulans till en breddidrott av oanade mått. Jag behöver bara nämna Ingemar Stenmarks och Björn Borgs insatser. Vi vet att flera av de tänkta värdkommunerna för de olympiska vinterspelen är beroende av turistnäringen. Genom ett arrangemang av detta slag blir effekten en bättre PR-verksamhet, massmediabevakning och publiktillströmning till orterna i fråga. I det senaste numret av tidningen Vi — ett Jämtlandsnummer framgick att Åre kommun hade stora förhoppningar om att få anordna olympiska vinterspel. Det skulle innebära att man kunde utveckla turistnäringen, som är viktig för detta område.

Herr talman! Jag tycker det är tråkigt att Kerstin Göthberg vill försöka göra det här till en kvinnofråga, för det är det sannerligen inte. Att det råkade vara de tre socialdemokratiska kvinnorna som reserverade sig var en ren tillfällighet. Damidrotten, säger Kerstin Göthberg, får möjlighet att hävda sig genom olympiska vinterspel i Sverige. Men det var just damidrotten som kom i kläm när ni inte vill gå med på att ge mer pengar till Riksidrottsförbundet. Den satsning på damidrotten som man hade planerat fick därigenom skrinläggas. Jag tycker verkligen, Kerstin Göthberg, att det var ett argument som slog åt andra hållet. | Många duktiga flickor får ullfälle att hävda sig, säger Kerstin Göthberg. Men alla de andra då? Det är ju dessa vi vill skall få chansen till mer idrottsutövande. Det är ju dem som vi överger på detta sätt.
Herr talman! Min uppfattning är att elitidrott skall stimulera till breddidrott. Men frågan är på vilket sätt. Det går inte att mekaniskt överföra. Vilka möjligheter finns det i dag att utöva breddidrou? Framför allt saknas det tillräckligt med anläggningar och ges för litet stöd till föreningarna för att dessa skall kunna stimulera till en omfattande breddidrott. Dessutom kan man fråga sig vilket slag av elitidrott som skall vara befrämjande för breddidrott hos den breda allmänheten. Skall man ha dessa idolbilder av elitidrottsmän. uppklistrade på reklampelare? De blir stressade reklammänniskor som gynnar storfinansens intressen. Jag tycker ime det finns anledning att satsa på sådan typ av elitidrott, när inte samhället kan ta ansvar för den bit som gäller motion, idrott och fysisk fostran. Det är ett sammanhang som man måste ha klart för sig innan man satsar på olympiska spel och bjuder igen. Har man inte bjudit till för att ge den breda allmänheten möjligheter att utöva motion och idrottsverksamhet, då kan man inte heller bjuda igen till andra elitidrottsmänniskor.
Herr talman! Det är egentligen inte så stor skillnad mellan min och Tyra Johanssons inställning tll kvinnoidrouen. Men det är här fråga om Riksidrottsförbundets vilja. Jag tycker att förbundet verkligen har visat sig framsynt. Om jag är rätt underrättad. kommer Riksidrousförbundet att anslå 1,2 milj.kr. speciellt till damidrotten. Jag tycker att vi har all anledning att vara glada över den satsningen. När det gäller elitidrotten kontra breddidrouien samt reklam och kommersialisering, vilket Lars-Ove Hagberg talade om, deltar jag hans uppfattning i långa stycken. Men jag tycker att olympiska spel ändå på något sätt är annorlunda med hänsyn till de intentioner som finns bakom dem. Även om den amatörism som man talar om i det sammanhanget inte är direkt snövit, har man dock när det gäller reklam och kommersiella intressen flera restriktioner än i andra tävlingar. Kan vii Sverige uppvisa en ny modell, som kan ge de små nationerna möjligheter att genomföra dessa vinterspel, har vi nått en bil på vägen när det gäller att slå vakt om idrotten gentemot de kommersiella intressena.

Herr talman! När jag för snart ett år sedan lämnade Riksidrottsförbundets styrelse, blev jag av Aftonbladet tillfrågad om jag ansåg att Sverige borde söka de olympiska vinterspelen 1984. Ja, blev mitt svar, men på vissa villkor. Jag sade att ingenting får tas av Riksidrottsförbundets ordinarie statsbidrag för utt finansiera de olympiska vinterspelen och att de berörda kommunerna inte får tumma på silt stöd ull den tokala idrotten. Med många idrottsvinner delar jag uppfattningen att det naturligtvis vore roligt och festligt om ett så uppmärksammat idrottsevenemang blev förlagt till Sverige. Därför hoppas jag på ett positivt ställningstagande. när Sveriges framställning inom kort skall behandlas av Internationella olympiska kommittén. Men när detta är sagt vill jag tillägga att de farhågor som jag gav uttryck för spel i Sverige är sommaren 1977 snarare har förstärkts. Även departementschefen, idrottsministern, tycks vara medveten om den oro som finns inom idrottsrörelsen. På s. 13 i propositionen säger departementschefen: ”Jag delar i det sammanhänget idrotsrörelsens uppfattning alt ett svenskt åtagande utt arrangera vinterspelen inte får tas till intäkt för att inskränka anslagen till idrotten.” Kulturutskottet anför att satsningen på olympiska spel ” inte får inverka menligt på utvecklingen av det statliga idrottsstödet under kommande är. Allt detta låter ju bra, men inte kan regeringen säga nägot bestämt om idrottsanslagets storlek under de sex ären fram till 1984. Det är naturligtvis, som Svenska fotbollförbundets ordförande Tore Brodd säger. tämligen ointressant vad politiker och OS-entusiaster tror i dag. Det intressanta inträffar när räkningen skall betalas. På vilket sätt detta kan påverka det ordinarie idrottsanslaget kan faktiskt ingen veta någonting om 1978. Redan i år tvingar som bekant den låga anslagsökningen idrotten att ge avkall på de senaste årens höga ambitioner. Den misstanken spirar på sina håll att de 75 miljoner som regeringen och riksdagen sannolikt kommer att satsa på vinter-OS 1984 skall resultera 1 att det ordinarie statsanslaget reduceras med motsvarande belopp. Det tår inte bli så att den vanliga svenska idrotten sätts på svältkost. Årets ökning av idrotsanslaget svarar inte mot inflationen. som tidigare erinrats om i debatten. Kostnaderna för idroiten har Ju stigit alldeles enormt under de senaste åren, kännetecknade av inflation. Jag har alltså noterat departementschefens uppfattning och att kulturutskottet ansluter sig till hans mening, men det är å andra sidan svårt för regeringen att 2c några bindande löften om kommande höjningar av idrttsanslaget fram till 1984, dvs. under en sexårsperiod. Jag betvivlar inte — det vill jag sillägga — den goda viljan, men erfarenheterna från i år och den kraftiga bantningen av idrottsanslaget är ett oroande inslag i den här debatten. Även om anslagen inte kommer att minska — det utgår jag ifrån — så befarar mänga idrottsledare att man inte kommer att få de ökningar som behövs för idrottens normala utveckling. För mig är den ordinarie verksamheten så väsentlig att ingenting bör få hindra dess utveckling, vare sig i de förbund som deltar i olympiska spel eller sådana förbund som numera avstår från att delta. Jag har här anfört några ekonomiska betänkligheter. Men trots dessa betänklighe:er är jag, det vill jag ändå framhålla, positivt inställd till olympiska spel vintern 19841 Sverige. Jag tycker att det är viktigt och riktigt att Sverige kan stå som värdnation för ett idrottsevenemang av denna storlek. ett evenemene där Sverige alluid deltar med växlande framgångar men där vi utgår ifrån att Sverige alltid hör hemma i kretsen av världens idrottsnationer. Om alla goda krafter hjälper till, kan det bli en stor och förhoppningsvis trivsam idrotisfest, men inte av den mastodontkaraktär som vi har sett på andra håll ute i världen. Jag tycker att den svenska modetlen har många positiva drag. och jag tror också att vinter-OS i Sverige kan ge oss stor goodwiil i de vidaste kretsar. Det vore därför mycket intressant och stimulerande om Sverige fick uppdraget, när Internationella olympiska kommittén sammanträder i nästa vecka. Jag ber för min del att få yrka bifall ull kuhurutskottets hemställan. Herr talman! Essen Cindahl har just anfört en del ekonomiska betänkligheter mot förslaget, och jag kan instämma I mycket av det han sade i det avseendet. Vi har dock olika uppfattningar om värdet av olympiska spel och om vikten av att prioritera just dem, när vi har ont om pengar. Jag tänkte också gå in på kostnaderna för spelen. Investeringar i anläggningar är av bestående värde. men de omfattande investeringar som måste göras när det giller televerket och Sveriges Radio avser endast et enda tillfälle. Till detta skall läggas stora driftkostnader. Sveriges Radio skall investera 39,5 milj.kr. och televerket 40 miljoner. Jag frågar mig: Är detta rimligt? Beträffande polisens säkerhetsåtgärder finns inga ekonomiska beräkningar. Kostar de ingenting? När det gäller beräkningen av inkomsterna kan man bara 21ssaå. Det är ganska intressant att se på vad tidigare olympiska vinterspel har kostat. Grenoble 1968 kostade 118 milj.kr. räknat i dagens penningvärde. Jag tycker det är ganska klart att kalkylerna måste betraktas som högst preliminära. Siffrorna är för resten redan inaktuella med hänsyn ull den inflation som vi har. Jag hoppas slippa vura med om slutnotan, och det blir möjligt om man stöder vår reservation. Vad som är mindre klart är en olympiads inverkan på anslagen ull idrottsoch ungdomsorganisationerna I fortsättningen. Flera talare har ju tidigare berört detta. Utskottsmajoriteten understryker att en sådan här satsning inte får inverka menligt på utvecklingen av det statliga idrottsstödet. Det får alltså inverka, men i vilken omfattning? Vad innebär menfliet enligt utskottets bedömning? Vi kan ju se vad det innebär. Den 13 april diskuterade riksdagen idrottsanslagen, och det blev en reell försämring genom att man avslog de förslag om kompensation för inflationen som vi framlagt. Värt fråmsta argument för att vi vill avstå propositionen är läget för samhällsekonomin. Vi blir varje dag påminda om det kärva ekonomiska läget. Enligt regeringens egna bedömningar kommer detta kärva läge inte att förbättras de närmaste fem åren. Underskotten i statsbudgeten kommer att varje år ligga på ca 40 miljarder. Mot bakgrund av den allmänna miljardrullningen kan man tycka att det är löjligt att föra oväsen om 76 miljoner, eller låt oss säga det dubbla. Men varje liten besparing måste väl ändå tillmätas betydelse. Det tyckte i alla fall utskottets borgerliga talesman här i kammaren den 28 april, och det är ju inte så länge sedan. Han sade då bl.a. att skälet till att ungdomsorganisationerna inte kunde få 25 miljoner var det enkla faktum att vårt lands ekonomi inte tål hur stora statliga utgifter som helst.

Och om han tvingades välja mellan att å ena sidan klara ländets ekonomi och å andra sidan bedriva i och för sig värdefulla aktiviteter på bekostnad av förutsättningarna att kunna klara det som är fundamentalt, så fanns det inga tvivelom resultatet. 25 miljoner skulle då rasera landets ekonomi. Jag frågar mig: Varför gäller inte den bedömningen i dag? Jag instämmer i Tvra Johanssons bedömning att det här förslaget är en utmaning. En olvympiad vars kostnader ir oerhört osäkra kan inte anses ullhöra vad som är oundgängligen nödvändigt för att klara Sveriges ekonomi. Tvärtom kan en statlig satsning på detta minska stora gruppers tilltro till vår vilja att förbättra deras situation. Förslaget är enligt min uppfattning oansvarigt! Jag yrkar bifall till reservationen. den det ej vill röstar nej. I detta sammanhang hade behandlats 1. att riksdagen hos regeringen begärde utredning med uppgift att belysa och offentliggöra storleken och inriktningen av de extraordinära valutatransaktioner som föregått de svenska devalveringarna under senare tid, anfört.

Herr talman! De två socialdemokratiska reservationerna till finansutskottets betänkande nr 33 gäller inte huvudfrågan, dvs. förlängningen av valutaregleringen. Vi har bara att icke utan en viss tillfredsställelse konstatera att även de moderater som I åratal stormat mot den svenska valutaregleringen nu I regeringsansvarets kalla verklighet vackert får acceptera att den behövs, ja, att den t.o.m. behöver förstärkas. Finansutskottet tillstyrker nämligen att tullen ges rätt att göra stickprov för att kontrollera att bestämmelserna om resandes uttörsel av valuta iakttas. Det ansåg man sig inte kunna göra I fjol, då vi socialdemokrater krävde att riksbankens förslag om stickprovskontrolier skulle genomföras. Nu har alltså regeringen efter ett års funderande kommit fram till at: en sådan kontroll behövs. Det onödiga dröjsmålet måste beklagas. Den här kontrollen hade antagligen varit bra att ha under t.ex. sommaren 1977, då det spekulerades friskt i en devalvering av den svenska kronan. Våra reservationer gäller alltså andra ting. Men de är viktiga nog. Det första är vårt yrkande att regeringen skall låta valutautredningen med förtur granska de svenska företagens utlandsinvesteringar och föreslå de ändringar av kontrollen av utlandsinvesteringarna som granskningen kan föranleda. Bakgrunden till detta yrkande är den snabba uppgången av svenska företags investeringar utomlands under de senaste åren. Mellan 1973 och 1977 steg dessa investeringar från 1,5 till 4,3 miljarder kronor. Ännu mer anmärkningsvirt är att en stor del av den uppgången inträffade under fjolåret. Då ökade utlandsinvesteringarna med 25 96, eller nära I miljard kronor. Det var det år då svensk industri ansåg sig genomgå en svår lönsamhetskris, då man minskade investeringarna inom landet med 17 24 och då minst 30 000 jobb försvann i de svenska industriföretagen i Svorige. Inför dessa fakta uppstår åtminstone två frågor. Vi har f. n. en kontroll över utlandsinv2steringarna i och med att utförsel av valuta för dircktinvesteringar kräver riksbankens tillstånd. Enligt gällande regler skall tillstånd bara ges. om ett företag kan visa att investeringen i fråga gynnar företagets export från Sverige och därmed har positiva verkningar för sysselsättning och produktion. Men man måste då fråga sig: Fungerar den här kontrollen? Har verkligen utlandsinvesteringar i denna omfattning och med denna snabba tillväxt de positiva verkningar som förutsätts när tillstånd ges? Det är anmärkningsvärt hur föga intresserade de borgerliga partierna och deras regoring är av att få svar på dessa frågor. Först tog det industriministern nästan ett år att tillsätta den utredning om utlandsinvesteringarna som Landsorganisationen begärt. Sedan lyckades man skapa en utomordentligt tidskonsumerande utredningsapparat, där kartläggningen av utlandsinvesteringarnas konsekvenser skall ske i en utredning. medan bedömningen av om dessa konsekvenser skall leda till några åtgärder skall göras i ex annan utredning. som dessutom har mycket vidsträckta arbetsuppgifter. När vi i en motion begärt att riksdagen skulle uppmana regeringen att skynda på utredningsarbetet, så att frågan om utlandsinvesteringarna behandlas med förtur, avstyrks motionen av den borgerliga majoriteten. Majoriteten påstår att det går fortare, om arbetet bedrivs parallellt i två utredningar än om den ena kommittén, dvs. den valutapolitiska utredningen. får ta hand om hela arbetet. Den här invändningen missar emellertid helt sakfrågan: Skall riksdagen ge uttryck åt sin vilja att kontrollen över utlandsinvesteringarna ges förtur i hela utredningsarbetet? Det sker om den valutapolitviska utredningen koncentrerar sig på den uppgiften och den kartläggande utredningen anpassar sitt arbete till en sådan tidsplan. Märkvärdigare är det inte om bara viljan finns. Men den finns alltså inte. varken i regeringen eller i den borgerliga delen av riksdagen. Majoriteten kan inte förmå sig till att säga mer än att det är bråttom. men jag undrar om man begriper eller bryr sig om hur bråttom det är. Allt tyder på Nr 138 att det svenska näringslivet, framför allt storföretagen, kommer att uppleva Onsdagen den en närmast dramatisk förbättring av sin likviditet och sin finansiella ställning 10 maj 1978 under den närmaste tiden. Enligt den reviderade nationalbudgeten kommer företagens finansiella sparande i år att öka med nära 14 miljarder kronor. Och skulle nationalbudgetens antagande om utvecklingen av löner. priser och produktivitet under nästa år slå in. kommer förstärkningen av företagens finanser att fortsätta också då. Men samtidigt, och det måste verkligen uppmärksammas, sker ingen ökning av industrins investeringar i Sverige under de här två åren, om man ser det som en helhet. Den första reflexion man kan göra är naturligtvis att det tycks bli ett närmast ynkligt resultat regeringen uppnår på investeringsverksamheten trots de många miljarder som överförs till näringslivet. Den andra reflexionen är en lika naturlig undran: Vart tar alla pengarna vägen? Även om man räknar med företagens behov av förstärkt soliditet, måste det uppstå en betydande överlikviditet i företagen som borde inge bekymmer. Den skapar problem för både kredit och valutapolitiken framöver och, vilket är av betydelse för dagens diskussion, de kraftiga förstärkningarna av de finansiella resurserna i företagen kan öka dessas lust att placera pengarna i vinstgivande objekt utomlands. Vi riskerar med andra ord en ny våg av kapitalutförsel för utlandsinvesteringar samtidigt som investeringsverksamheten inom landet förblir svag. Jag vet inte om utskottsmajoriteten är medveten om de här riskerna. I varje fall visar de klart behovet av en mycket snabb behandling av frågan om kontrollen över utlandsinvesteringarna. Vårt krav att den frågan behandlas med förtur vid översynen av valutaregleringen ter sig därför ännu mer befogat i dag när de här uppgifterna om företagens finansiella utveckling föreligger än i januari när motionen lades fram. Jag skulle därför vilja fråga Björn Molin: Vore det inte befogat att finansutskottets ordförande åtminstone i den här debatten gav klart uttryck åt uppfattningen att regeringen i dagens läge borde påskynda arbetet med utlandsinvesteringarna, så att man inte måste avvakta hela den stora valutapolitiska översynen? Vår andra reservation motiveras av utskottsmajoritetens ovilja att dra några som helst slutsatser av de mycket stora valutatransaktioner som föregått den senaste tidens devalveringar av den svenska kronan. Trots att det uppstått en ganska intensiv debatt om orsakerna till dessa transaktioner och hur de egentligen gått till, tycker utskottsmajoriteten att allt i stort set är bra som det är. Mats Hellström kommer att i ett senare inlägg närmare beröra de här frågorna. Jag skall därför bara ta upp en punkt. Det råder numera inget tvivel om att valutautflödet sommaren 1977 var av ett extraordinärt slag och att det hade ett direkt samband med förväntningar om en kommande svensk devalvering, förväntningar som getts extra näring av vårdslösa uttalanden från regeringshåll. Det borde också råda allmän enighet om att valutaspekulationer i den här omfattningen är både onödiga och skadliga. Från de ansvariga myndigheternas sida har inget försök gjorts 109 110 att belysa ens omfattningen av fjolårets spekulation och valutatransaktioner. Det har däremot skett i en tidskriftsartikel av två tjänstemän i riksbanken, som funnit att det s.k. förväntansstyrda valutautflödet eller, brutalare uttryckt, valutaspekulationen under sommaren 1977 uppgick till 6—8,5 miljarder kronor. De tillägger att detta säkerligen är en underskattning av det totala utflödet. Utskottsmajoriteten anser att den här artikeln tillgodoser de krav som kan ställas på belysning av skeendet sommaren 1977. Vi skulle åtminstone delvis kunna hålla med om det, om det inte vore så att både ekonomiministern och vice ordföranden i riksbanksfullmäktige här i riksdagen uttalat sig mycket kritiskt om de båda riksbankstjänstemännens undersökning. Den skulle helt enkelt inte ge en tillförlitlig bild av vad som har skett. Dessutom har varken utskottsmajoriteten eller regeringen visat något intresse av att dra den slutsatsen av spekulationsvågen 1977 att åtgärder måste vidtas för att försöka förhindra en upprepning. Samtidigt har det tillkommit en annan omständighet, som avgjort inte gör myndigheternas hantering av hela den här affären mindre olustig. Den högsta riksbanksledningen har på förfrågan förnekat att det inom riksbanken gjorts någon undzarsökning, som kunde belysa valutaspekulationernas omfång. förlopp och innehåll under 1977. Av en artikel i Aftonbladet den 7 maj framgår emellertid att riksbanken vägrat att utlämna en promemoria. som är rubricerad ”Av vixelkursförväntningar betingat valutautflöde under andra halvåret 1976”. Jag tänker inte lägga mig i den tvist om denna promemoria som uppstått mellan Aftonbladet och riksbanken. Men en fråga som uppstår är naturligtvis: Om riksbanken analyserade valutautflödet hösten 1976, varför gjorde man då inte samma sak med valutautflödet i samband med devalveringarna våren och sommaren 1977? Herr talman! Det är någonting som inte stämmer i den här historien. Antingen försummar riksbanken på ett anmärkningsvärt sätt numera sin uppgift att undersöka och analysera den svenska valutapolitiken. Eller också är man i gott samförstånd med regeringen sysselsatt med operation mörkläggning. Spåren skall sopas igen efter en synnerligen illa skött devalveringsoperation, som ledde till stora förluster för riksbanken och skattebetalarna. Det talades mycket i riksdagen i går om behovet av klarläggande utredningar om den ckonomiska brottsligheten. Här gäller det att klarlägga hur det var möjligt för ett antal valutaspekulanter att tjäna hundratals miljoner, vilka vägar man anlitade för att nå det syftet och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska utrymmet och möjligheterna för liknande sådana operationer i framtiden. Det enda som allmänheten får som information om dessa händelser är en tidskriftsartikel, som representanter för regering och riksbanksfullmäktige dessutom försöker misstänkliggöra och nedvärdera. Jag kan inte finna annat än att det nu har blivit en anständighetsfråga för regering. riksdag och riksbank att en ordentlig och offentlig utredning görs av Herr talman! Frågor som gäller valutahandeln, kapitalexporten från Sverige och valutaregleringen har under det senaste halvåret diskuterats flera gånger i riksdagen. För min del har jag bidragit med två interpellationer till ekonomiministern, vilka föranlett rätt utförliga debatter. Den första var i november och gällde åtgärder mot kapitalexport och industriutfyttning. Den andra var i april och gällde åtgärder mot valutaspekulationer. speciellt i samband med devalveringen förra sommaren. Jag skall inte upprepa vad jag anfört i dessa debatter. Att det blivit så mycket diskussion i dessa frågor sammanhänger naturligtvis med det faktiska skeendet. Den stora kapitalexporten från Sverige, i form av bl.a. investeringar i andra länder, har fortsatt samtidigt som investeringarna kraftigt minskat och arbetslösheten ökat inom landet. Detta och det omfattande valutautflödet före devalveringen förra sommaren är företeelser inom Sverige som gett dessa frågor stark aktualitet. Utanför vårt land har vi den kamp folken i tredje världen för i syfte att skapa självständiga och starka «ekonomier samt det understöd som ges av bl.a. svenska kapitalister åt fascistiska och andra reaktionära regimer, företeelser som också har samband med den politik Sverige bedriver i olika avseenden. Finansutskottet tar nu mycket lätt på dessa stora och viktiga frågekomplex. Utskottet hänvisar på sedvanligt sätt till att vissa krav ställts redan tidigare av vpk och avslagits av riksdagen — precis som om detta skulle vara en argumentering i sak. I interpellationsdebatten i april om vad som förekommit före devalveringen ställde flera partier et krav, som också finns i en enskild socialdemokratisk motion som nu behandlas, på en särskild utredning angäende valutaspekulationer i samband med devalveringen. I fråga om det kravet hänvisar utskottet till den analys som publicerats i Ekonomisk Debatt nr 2. Men. som redan påpekats, denna analys har underkänts av cekonomiministern och av vice ordföranden i riksbanksfullmäktige. Nu duger den analysen plötsligt — för att motivera finansutskottets avslag på en motion. Det är en märklig kovändning av de borgerliga ledamöterna och framför allt av moderaternas ledamöter i finansutskottet, som här faktiskt i sak tar avstånd från vad herrar Bohman och Hernelius vitrade så sent som i april i interpellationsdebatten här i kammaren. Tydligen har analysen i Ekonomisk Debatt på ett par veckor blivit mönstergill, och det är ju en intressant utveckling. Jag vill kort erinra om vissa grunddrag i den ekonomiska utvecklingen på det här området. 2. De faktiska direktinvesteringarna i utlandet har också kraftigt ökat. Mot i nationalbudgeten först uppskattade 2 500 milj.kr. kom de under 1977 att uppgå till 3 400 milj.kr.. en ökning med 800 milj.kr. på ett år. Jag vill erinra om att ekonomiminister Bohman i interpellationsdebatten med mig i november förra året mycket bestämt förnekade att det under 1977 skulle komma att ske någon ökning av de svenska kapitalisternas direktinvesteringar i utlandet. Han hävdade att de rentav skulle minska under året. Det nu redovisade visar uttryckligen att herr Bohman på denna punkt hade direkt fel. 3. De svenska stortöretagens investeringar i utlandet har kraftigt ökat medan de under de senaste åren kraftigt minskat inom Sverige. 4. Antalet anställda i svenska företag utomlands har under de senaste åren ökat med mer än 120 000 medan antalet sysselsatta i industrin inom Sverige kraftigt minskat. Det har skewt en direkt utflyttning av industriarbetsplatser från Sverig2 till utlandet. Detta har varit en betydande orsak till den stora arbetslöshet som drabbat betydande delar av lönearbetarna i dagens svenska samhälle. Denna utveckling, som jag här helt kortfattat har skildrat, kräver utan tvivel större restriktivitet än vad som f. n. gäller för tillstånd till kapitalinvesteringar i utlandet.

Detta menar vi alltså att Kkapitalexportören själv skall kunna bevisa innan riksbanken ger tillstånd till direktinvesteringar i utlandet.

Ett uttryckligt förbud bör enligt vpk:s mening införas mot investeringar i områden under kolonial förtryck, i stater som utövar kolonialt förtryck eller som har fascistisk eller rasistisk regim. Fackliga organisationer i företagen skall enligt vår mening alltid beredas möjlighet att yttra sig över kapitalexporten och dessutom ha vetorätt. — Det handlar ju i sista hand om kapital och värden som skapats genom de lönearbetandes insatser, och därför anser vi att en sådan vetorätt är självklar. Det här är. herr talman. enkla och raka krav, som också förts fram av fackliga organisationer. Jag kan förstå att de borgerliga partierna är motståndare till att man försöker inskränka på storkapitalets egoistiska rörelsefrihet och jagande efter profiter och att de är motståndare till att man försöker klippa de imperialistiska klorna. Men hur kan socialdemokraterna sluta upp på Nr 138